Fru talman! Lena Olsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta angående förändring av lagstiftningen om företagshemligheter när det gäller bolag som drivs med skattemedel. Jag uppfattar det som att Lena Olsson anser att allmänheten borde ha större rätt till insyn vad gäller apotekens verksamhet. I lagen om skydd för företagshemligheter anges dock inte vilka uppgifter som ska lämnas ut eller vilka uppgifter som får hemlighållas. Den lagen är därför inte direkt relevant vad gäller enskildas möjlighet att få insyn i apotekens verksamhet. Däremot gäller ju enligt offentlighetsprincipen att var och en har rätt att få ta del av allmänna handlingar hos exempelvis Läkemedelsverket. Denna rätt är dock inte obegränsad. Av offentlighets och sekretesslagen följer nämligen i vissa fall att en uppgift inte får lämnas ut om det kan antas att en enskild aktör lider skada om uppgiften röjs. Dessa bestämmelser om sekretess har tillkommit efter en noggrann avvägning mellan insynsintresset och behovet av skydd för företagens affärs och driftsförhållanden. Jag har inte för avsikt att ta initiativ till någon förändring av denna lagstiftning. Lena Olsson frågar även vilka åtgärder jag avser att vidta när det gäller brister i dokumentation och för att förhindra att fel medicin lämnas ut. Läkemedelsverket har enligt lagen om handel med läkemedel rätt att inspektera apotek. Vid utgången av 2012 kommer Läkemedelsverket att ha inspekterat 10 procent av marknadens apotek. Läkemedelsverkets inspektioner syftar till att kontrollera att apoteken följer det regelverk som gäller för denna verksamhet. Bland dessa regler återfinns bestämmelser om att apoteken ska ha skriftliga instruktioner om hur recept ska mottas och expedieras. Apoteken ska vidare hantera recept med hjälp av systemstöd och annan utrustning som bidrar till att hanteringen är säker och att risk för fel och förväxlingar minimeras. Vid expedition av läkemedel ska personalen iaktta största noggrannhet. Bland annat ska den kontrollera att receptet är fullständigt och tydligt ifyllt, att det fortfarande är giltigt och om förskrivaren är behörig. Därutöver ska apotekspersonalen överväga om dosen är rimlig vid angivet ändamål och om det finns risk för interaktioner med andra läkemedel. Vad gäller själva apoteksverksamheten finns även här ett omfattande regelverk som syftar till att säkerställa patientsäkerheten. Varje apotek är skyldigt att ha ett så kallat egenkontrollprogram. Detta ska bland annat innehålla uppgifter om apotekets instruktioner beträffande expediering av receptbelagda läkemedel. Ansvaret för att upprätta ett sådant egenkontrollprogram åvilar den som har till uppgift att vara så kallad läkemedelsansvarig vid apoteket. Någon jämförelse av i vilken mån felexpedieringar har ökat efter omregleringen finns inte. Det är emellertid Läkemedelsverkets uppfattning att inget tyder på att så skulle vara fallet. Inte heller finns något som tyder på att brister i dokumentation har ökat i samband med omregleringen. Jag vill också framhålla att de rapporter som Läkemedelsverket skriver i samband med sina tillsynsbesök ligger till grund för apotekens förbättringsinsatser. Sammanfattningsvis omgärdas apoteksverksamhet och expediering av läkemedel av ett omfattande regelverk som syftar till att patientsäkerheten inte ska äventyras. Avslutningsvis har Lena Olsson frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att garantera att landsbygdens och övrig befolkning i framtiden har tillgång till apotek och livsnödvändiga mediciner i tid. Som aviserats i höstbudgeten har regeringen planer på att inrätta en särskild stödordning för apotek i glesbygd. En av de faktorer som kommer att beaktas vid utgivande av medel ur denna stödordning är avståndet mellan det apotek som ansöker och närmast närliggande apotek. Regeringen uppskattar kostnaden för detta till 20 miljoner kronor per år.

Fru talman! Jag vill tacka ministern för svaret. Med tanke på nyhetsinslaget i dag måste man kommentera vad som kommer fram. När det gäller tillgängligheten till mediciner har det blivit en försämring. Det tycker jag står tydligt. I min interpellation har jag en sista fråga om medicin i tid. Ministern säger i sitt svar att regelverket följs och att man har omfattande regelverk för att det här ska vara så säkert som möjligt. Men tydligen finns det också stora brister. Jag menar att det som speglades i morse om 24-timmarsregeln - en regel som regeringen ställt som krav - tydligen inte uppfylls. Människor får inte sina mediciner i tid. Det har forskats kring det här. I en artikel i Svenska Dagbladet den 30 juli ställdes en fråga till en läkemedelsinspektör, som säger att man vid anmärkning får bedöma varje enskilt fall för sig. Om ett apotek har beaktansvärda skäl, till exempel om det är på landsbygden, gäller inte 24-timmarsregeln. Om det här är sant, och så är det tydligen, vill jag veta vad ministern kommer att göra åt det. Om jag är en patient som har tio olika mediciner och det finns nio måste jag själv gå till ett annat apotek för att fråga. Efter avregleringen får man inte söka efter det inom apoteket. Det är alltså en företagshemlighet. Jag som sjuk äldre måste själv gå och fråga efter medicinen. Men det kan väl inte vara så att kunder som har besvär ska ranta runt till olika apotek för att få ihop de mediciner som är nödvändiga, ibland livsnödvändiga. När det gäller den första frågan säger ministern att han inte tänkt vidta några åtgärder för att öka insynen i apotekens företagsverksamhet. Läkemedelsverket har på uppdrag av regeringen inspektionen av apoteken och ska sedan göra rapporter utifrån de här inspektionerna. Vid den granskning som SVT gör begär man att få ta del av inspektionerna. Man får då ta del av 20 rapporter. Det visar sig att en hel del viktig information är överstruken. Det är till och med så att hela sidor är svarta. Uppgifter om fel och brister, så kallade avvikelser, avseende personal, receptbehandling, beredning av läkemedel, egenkontroll och dokumentation är borta. Inte ens uppgifter om antalet anställda går det att läsa om. Om jag jämför med Skolinspektionens uppdrag kan jag se att den har ansvar för att för allas vår räkning inspektera skolor, inklusive de friskolor som exempelvis drivs av riskkapitalbolag. Här är det en helt annan ordning. Jag måste fråga ministern varför våra sjuka medborgare som i dag är i behov av mediciner inte ska ha samma rätt till information och till insyn i det bolag som ska leverera som de medborgare har som är intresserade av skolan. Samma intresse finns för att få information om nödvändiga mediciner.

Fru talman! Jag skulle tro att de allra flesta tycker att apoteket är en väldigt viktig och samhällsnyttig verksamhet, att tillgången till mediciner helt enkelt är en rättighet och att det är ett stort allmänintresse att det fungerar på bästa sätt. I somras gjorde Konsumentverket en undersökning som visar att det allmänna betyget när det gäller kunders nöjdhet med apoteket rätt rejält har sjunkit. Undersökningen visar att ungefär var fjärde kund numera inte är nöjd med den verksamhet som bedrivs - inte att undra på med tanke på alla reportage som vi under en ganska lång tid fått ta del av. Man får inte tillgång till sin medicin. Det är fel i hanteringen, och man får åka runt. Bor man på landsbygden är det inte så enkelt att åka runt till olika apotek för att få ihop sin medicindos. Läkemedelsindustrin har i en intervju konstaterat att det blivit mer fokus på handelsvaror som krämer, kosmetika och tuggummi. När ni valde att privatisera apoteken gav ni de nya företagen subventioner, ungefär 500 miljoner kronor. Nu ska ni dessutom betala dem för att de ska behålla den verksamhet som ni privatiserat ute på landsbygden. Det är en ganska stor marknad vi talar om. Det handlar om ungefär 37 miljarder kronor som apoteken omsätter, så det är inte undra på att det finns ett affärsintresse i detta. Det visar sig också att Apoteket AB innan ni sålde gjorde en rätt bra vinst - pengar som kunde ha återinvesterats i nya apotek och i förlängda öppettider. Ändå kunde en del av vinsten ha behållits. Egentligen handlar den ökade tillgången till fler apotek på landsbygden och utökade öppettider inte om ökad tillgång. I stället handlar det om en ideologisk fråga, om att det är överordnat att privatisera. Samtidigt som ni privatiserade slog ni sönder en stor del av de stordriftsfördelar som faktiskt fanns. Ni slog också sönder den samordning som fanns mellan apoteken. Som jag tidigare sagt väljer ni dessutom att lägga ytterligare pengar på att betala privata företag för att bedriva samhällsnyttig verksamhet på landsbygden - en landsbygd som inte fått ett enda nytt apotek. De tätorter som finns på landsbygden har fått tre apotek totalt i Sverige. Man kan säga att vi fått väldigt många apotek inne i städerna. Men det har inte blivit billigare för kunden. Det har blivit svårare att få tag i sin medicin. Vi har fått färre kunder. Ändå ska ni betala mer för att den här privatiseringen ska fungera. Lena Olsson har på ett förnämligt sätt tagit upp patientsäkerheten och öppenheten. Som jag tolkar ministerns svar kan man väl säga att affärsintresset helt enkelt är överordnat patientsäkerheten. På annat sätt kan jag inte utläsa vare sig det skriftliga svaret eller det ministern sade här i talarstolen. Detta är väldigt allvarligt. Jag tyckte mig se att ministern nickade när jag sade att det här rör en samhällsnyttig och väldigt viktig verksamhet och att det är en rättighet att ha tillgång till medicin. Men tydligen tycker ministern inte att det ska vara en sådan öppenhet att de som är beroende av sin medicin verkligen kan se hur det här fungerar. Jag hoppas att ministern kan utveckla sina tankegångar, hur han ser på detta med öppenhet och på hur mycket vi ska betala för att apoteken ska vara privatiserade. Är det rimligt att betala privata företag för att upprätthålla en verksamhet som tidigare fanns?

Fru talman! Om man tittar på rubrikerna när det gäller den väldigt viktiga SVT-granskningen kan man till exempel se rubriken Mer smink - mindre mediciner. Man kan se att det blivit svårare att få tillgång till mediciner. Målet för den borgerliga regeringen har ju sagts vara fler apotek och ökad tillgänglighet. Men vad hjälper ökad tillgänglighet och fler apotek när det för flera grupper blivit svårare att få tag i mediciner? Som Lena Olsson och Ulla Andersson har sagt kan det för till exempel många äldre - det är något PRO har lyft fram tydligt - vara extra besvärligt. Man kanske behöver ta färdtjänst till apoteket, och sedan finns inte medicinen och man kan inte heller få besked om var närmaste apotek där medicinen finns ligger. Reumatikerförbundet har lyft fram svårigheterna för dem, och de har ofta väldigt många mediciner. Detsamma gäller Astma och Allergiförbundet. Det har också lyfts fram av RSMH att det för människor med psykisk ohälsa kan vara väldigt tufft att springa runt och leta efter mediciner. Bakom detta verkar det alltså inte ligga annat än ren ideologisk privatisering. Som har sagts här tidigare kunde man nämligen ha gett ett direktiv till fler apotek med längre öppettider. Det jag skulle vilja fråga ansvarig minister Göran Hägglund är hur man ser på den statliga delen av apoteken. Kommer det statliga Apoteket AB att ha denna samhällsuppgift, enligt Göran Hägglund? Det hade det tydligt förut, men har det fortfarande det? Vi har till exempel Systembolaget, som har en samhällelig uppgift att inte i första hand vara vinstsyftande när det säljer alkohol utan ta ett ansvar. När det gäller läkemedel borde det finnas ett motsvarande ansvar, kan man tycka. Läkemedel är ingenting vi ska konsumera mer och mer av - det är receptbelagt och en viktig del av hälso och sjukvården, och det är tvärtom så att vi måste jobba för att få ned överkonsumtion och missbruk av läkemedel. Jag skulle alltså gärna höra från ministern hur du ser på den statliga delen av Apoteket AB, som finns kvar. Kommer den att behållas, eller kommer den att försvinna? Vilken uppgift ska den ha? Jag tycker också att det känns väldigt konstigt med argumentet insynsintresse. Läkemedel är nämligen en så viktig del av hälso och sjukvården, och när Läkemedelsverket bedriver tillsyn och stryker allt som skulle vara av intresse för dem som använder sig av apoteken känns det väldigt konstigt. Denna regering brukar hävda att den jobbar med öppna jämförelser och att människor ska kunna se vart det är bäst att gå, men här stryks allt detta. Är det inte så att läkemedel, var man köper och distribuerar dessa samt vilken rådgivning man får om läkemedelsanvändning är så viktigt att man faktiskt borde ändra på detta när det gäller apoteken? Apoteken är inte vilken detaljhandel som helst. Det skulle jag alltså gärna vilja fråga ministern om. Sedan undrar jag om inte ministern blir lite orolig över det minskade förtroendet för apoteken. Ulla Andersson tog upp att Konsumentverket jämförde 2008 och 2011. Det var en rejäl sänkning - från 95 procent positiva till 77 procent. Det var också så att man hade en betydligt lägre tilltro till den information apoteken kunde ge när man skulle köpa nya läkemedel. Över lag hade man blivit mer negativ. Var det inte tvärtom det skulle bli? Detta är några av de viktigaste frågorna för att man ska känna trygghet och få information och läkemedelsrådgivning så att man använder läkemedel rätt. Är det inte dags att agera i dessa frågor?

Fru talman! Det skulle bli billigare, och det skulle bli mer tillgängligt med avregleringen. Tyvärr kan vi nu se att det för många människor är precis tvärtom. Priserna har inte gått ned; de har till och med gått upp på en del håll. Tillgängligheten är bra om man bor i storstädernas centrum, men ju längre bort från de större städerna man bor - det gäller även i utkanten av städerna - desto svårare är det. Vi kan se att det handlar om att apoteken vill vara i stadskärnorna, men det handlar också om att de vill vara i köpstarka områden. Det finns exempel på köpcentrum där det finns flera apotek. Det känns väl ändå ganska onödigt - det är bara ett par steg emellan dem, och på andra ställen finns inget apotek att tillgå. Visst, det är fullt med smink överallt. Den marknaden har exploderat. Det är dock inte det som är det viktiga med apoteken - smink kan man få nästan överallt - utan det viktiga är att det fungerar med de receptbelagda medicinerna. Det är ingen marknad, det är en del av sjukvården. Det är en väldigt viktig länk för att sjukvården ska fungera. Det gör mig väldigt bekymrad när jag hör att affärshemligheter gör att man inte kan offentliggöra när apoteken har brister. Det hotar verkligen patientsäkerheten. Ett av argumenten för att avreglera var att man skulle kunna jämföra olika apotek och välja det bästa, men hur ska man kunna göra jämförelsen om man inte får veta vilka brister som finns? Risken finns att man går till de absolut sämsta apoteken om och om igen, för man får aldrig veta. Inte ens massmedierna får veta, och jag tycker att det är ett demokratiskt problem att massmedierna inte kan granska patientsäkerheten i Sverige, vilket detta faktiskt innebär i praktiken. Det sägs att uppgifter inte får lämnas ut om en enskild aktör lider skada om uppgiften röjs. Det är klart att de privata apoteken lider skada om de har gjort allvarliga fel och detta kommer ut. Det är klart att de lider skada av det, men det ska ju komma ut. Det kan inte vara så att affärshemligheter går före möjligheten för allmänheten att veta vilka allvarliga brister som finns. Det skulle också kunna vara ett sätt att rensa ut de mest oseriösa aktörerna, om man faktiskt fick information om dem som begår allvarliga fel. Läkemedelsverket har kontroll över detta. Jag kan tycka att man när man hittar fel, vilket uppenbarligen har skett även om vi inte vet vilka och var eftersom det är en affärshemlighet, borde kunna vidta åtgärder på ett annat sätt. Man borde kunna utdöma kraftiga viten till dem som missköter sig, och man borde kunna dra in apotekstillståndet helt och hållet när någon inte sköter sig. Det är ganska självklart. Sedan har man också kunnat se att de som verkligen behöver mediciner är de som har drabbats hårdast av avregleringen. Inom PRO har man tittat på att det finns många pensionärer som får gå till två tre apotek innan de hittar sina mediciner. Det är ganska vanligt att de tvingas gå till flera stycken, och det hjälper inte att de frågar om hjälp om vart de kan gå för att få medicinen. Det är nämligen också en affärshemlighet, eller så kan det ses som konkurrens. Man vill alltså inte gynna ett konkurrerande apotek genom att berätta att kunden kan gå till det andra apoteket för att få sin medicin. Det blir helt absurt. Man får som patient springa runt till olika apotek. Astmatiker och reumatiker kan få gå till sex sju olika apotek innan de får sina mediciner. Det är en ganska vanlig siffra för den gruppen. Det är alltså sjuka människor som redan är trötta och mår dåligt som ska ränna runt på det sättet. Någonting måste göras snarast.
Fru talman! Det har ställts väldigt många frågor, och säkert kommer opponenterna att få tillfälle att säga att jag inte har svarat på deras frågor. Det beror på att det har ställts många frågor och att en lång rad av dem ligger lite vid sidan av ämnet för interpellationen. Låt mig dock få en möjlighet att börja med att resonera om bakgrunden till de förändringar vi har gjort. Sverige hade i Europa den näst lägsta apotekstillgängligheten över huvud taget. Det gick alltså väldigt många människor per apotek. Genom att vi nu har omreglerat finns det över 300 nya apotek. Närheten har för de flesta människor ökat dramatiskt. Människor som med bil når ett apotek inom fem minuter utgör en stor andel, och de som når ett apotek inom tio minuter utgör förstås en ännu större andel. De allra flesta har fått en mycket större närhet. Däri ligger någonting viktigt. Låt mig därutöver säga att öppettiderna för apoteken i Sverige i genomsnitt har ökat med tio timmar. Snacka om kundanpassning! Snacka om att anpassa sig till människors behov av att få tag i läkemedel! Detta är otroligt viktigt. Den så kallade 24-timmarsregeln har funnits under lång tid och tillämpades av Apoteket AB när de hade monopolsituationen. De nådde aldrig det mål de själva satte upp, nämligen 96 procent. Det var alltså Apoteket AB:s eget mål - 96 procent skulle de nå. De nådde aldrig dithän. I dag visar mätningar vi kan ta del av att det ligger omkring samma nivå. Den myndighet som tittar på detta, TLV, säger att tillgängligheten ligger på ungefär samma nivå. När vi omreglerade var vi förstås angelägna om att man skulle kunna få tag på läkemedel. Jag tror att var och en som tänker på detta inser att varje apotek inte kommer att vid varje enskilt tillfälle ha tillgång till varje förpackningstyp av varje läkemedel. Det är många tusen produkter det handlar om. Vi skärpte då 24-timmarsregeln som hade praktiserats för Apoteket AB, så den är i dag mycket tuffare. Vi vet inte om tillgängligheten inom ramen för den regeln har förändrats eller inte. Det kan vi inte svara på, för vi har skärpt regelverket. Låt mig också få stryka under att det finns en överenskommelse mellan aktörerna som innebär att man ska hjälpa kunderna. Till exempel om det kommer en äldre dam som har jättestora behov av ett visst läkemedel ska man hjälpa henne, även om det innebär att man får hänvisa till en konkurrent på andra sidan gatan, att få de läkemedel som hon i det här exemplet behöver. Varför valde regeringen inte att i stället tvinga, så att säga, Apoteket AB och monopolet att öppna nya apotek? Ja, Apoteket självt sade att man hade kommit till vägs ände. Utvecklingen var sådan, som jag tror att Ulla Andersson kan dra sig till minnes, att antalet apotek i Sverige löpande minskade; man lade ned apotek efter apotek. Nu har vi fått över 300 nya apotek, och då surar vänstern. Det tycker jag är rätt förvånande. Varför ska man betala för att upprätthålla apoteksverksamhet? Ja, det hade vi säkert fått göra, oavsett om vi hade haft ett monopol eller inte, på det ena eller andra sättet för verksamheter som inte är lönsamma om vi som politiker har en ambition att människor över hela landet ska kunna få tillgång till sina läkemedel. Och det vill jag ändå tro att vi här i kammaren är överens om. Då gäller det att hitta en smart mekanism här. Jag säger inte att precis den apoteksstruktur som vi har i dag kommer att bestå i evig tid. Men jag tycker att det är viktigt att vi är beredda att säkerställa att människor som annars skulle få orimligt långt till sina läkemedel får en möjlighet att få tag i dem i hygglig närhet.

Fru talman! Jag tackar återigen för svar. Som jag uppfattar socialministern kommer det ingen kritik från honom alls. Är du nöjd med den ganska stora kritik som nu riktas mot apoteksbolagen från kunder och stora intresseorganisationer som PRO, Reumatikerförbundet och Astma och Allergiförbundet? Inte ett uns av självkritik hör jag i socialministerns svar. Jag ställde också en fråga om just 24-timmarsregeln. Ministern säger att den har blivit tuffare. Men i svaret från inspektören på Läkemedelsverket när det gäller detta med beaktansvärda skäl är det tydligen fullt möjligt att man får vänta. Det är en ursäkt nog för att inte få en prick av Läkemedelsverket. Förutom det kan jag säga när det gäller deras inspektioner att när jag talade med dem senast var det ett fall som hade gått till någon åtgärd. Det kanske också var sedan medierna började studera det här. Detta med beaktansvärda skäl är alltså en orsak till att 24-timmarsregeln inte följs. Det finns ett samband mellan 24-timmarsregeln och att människor, som har sagts här av alla debattörer, inte får sin medicin i rätt tid eller ska ranta runt till olika apotek för att fråga efter den, för man får inte den hjälp som socialministern säger med att lyfta telefonen och höra om just den medicinen finns på ett annat ställe. Jag tror att det är lagret som är för litet nu för tiden. Man håller inte så stora lager att man kan försäkra kunderna om att de får den medicin de behöver. Man behöver inte vara affärsman för att räkna ut att det kostar en massa pengar att ha stora lager i dag. I och med privatiseringen är det klart att det här är fråga om privata bolag som inte vill ha stora lager därför att det kostar för mycket, utan lager ligger på vägen och rullar. Därför kan man inte tillhandahålla medicinen som man ska göra. Tänker ministern göra någonting när det gäller 24-timmarsregeln? Eftersom du säger att den har tuffats till vill jag veta hur den har blivit tuffare, för tydligen efterföljs den inte enligt den inspektion som görs. När det sedan gäller lagerhållningen måste du väl ändå hålla med mig om att förut hade man ett stort lager, för det hade man tydligen råd att ha och man visste vad kunderna på orten efterfrågade. Om det skulle hända i till exempel min hemort Malung har man ganska många mil till nästa apotek för att ställa frågan om medicinen finns där. Jag vill ha svar. Frågan om 24-timmarsregeln hör ihop med min interpellations tredje fråga, och det gör också frågan om lagerhållningen.

Fru talman! Det kanske är så att det är socialministern som surar för att vi oroar oss för de brister som har framstått av privatiseringen. I ditt svar redogör du väldigt tydligt för att affärsintresset helt enkelt är överordnat allmänintresset och samhällsnyttan, och vi oroar oss över detta. Vi oroar oss också över den situation som har uppstått. Vi hade ett apotek som gjorde bra vinst, som själv kunde ha öppnat 200 nya apotek, utökat öppethållandet med två timmar per dag, varje dag, året runt, och ändå haft en vinst över. Hade det varit den politiska viljan hade det varit möjligt utan att slå sönder en stordriftsfördel och en infrastruktur med samordning som faktiskt fanns. Det hade också varit möjligt utan att höja subventionerna av läkemedlen med 500 miljoner kronor, som ni gav till de privata företagen för att de över huvud taget skulle vara privatiserade. Det hade också varit möjligt utan att betala ytterligare 20 miljoner till de här företagen för att de skulle upprätthålla apotek i glesbygden, som inte har fått ett enda nytt apotek. Jag kommer från Gävle. Där har vi fått ett nytt apotek, och det är ändå en stor stad. Där har Apoteket AB fått öppna i källaren i vårt köpcentrum. Det apotek som Apoteket AB hade på huvudgatan i Gävle övertogs av ett riskkapitalbolag. Det är vad som har hänt i Gävle. Det som dessutom har hänt är att det är väldigt svårt att få tag i sin medicin, eftersom ingen samordning över huvud taget finns. Det betalar vi en massa pengar för helt enkelt, och det är inte att vara rädd om skattebetalarnas pengar. Göran Hägglund! Är affärsintresset så pass överordnat allmänintresset att du är beredd att fortsätta försvara den bristande öppenhet som har framgått i alla olika reportage och den bristande tillgängligheten till mediciner?
Fru talman! Jag kan konstatera att om regeringen ansåg sig ha muskler att avreglera och sälja ut apoteken hade man nog kunnat ge ett ägardirektiv om fler apotek och utökade öppettider till det statliga Apoteket AB som fanns. Där är det ett mycket underligt svar, tycker jag, från Göran Hägglund. Jag skulle också vilja ställa en fråga. Kommer vi att kunna ha kvar en betydande aktör i det statliga Apoteket AB framöver? Jag tycker att det är väldigt viktigt, för annars släpper vi allting till vinstsyftande företag, varav flera riskkapitalbolag. Detta med insynen tycker jag också är oerhört viktigt. När det gäller patientsäkerhet, människors hälsa och något så viktigt som läkemedel som är receptbelagda, som ska användas rätt och som det dessutom inte är ett plus att sälja mer av är det oerhört konstigt att man inte har ett intresse av hur det fungerar, utan tillsynsmyndigheter ska dra stora svarta streck över den information som borde finnas. Där borde regeringen ta sig en ordentlig funderare. När det gäller patientsäkerheten har vi fått en himla massa fler apotek. Det kanske inte är större tillgänglighet till mediciner, och det är ungefär samma antal personal. Enligt Farmaciförbundet, fackföreningen som organiserar många som arbetar på apoteken, har det lett till att det blivit en betydligt sämre arbetsmiljö och ökad stress för personalen. Personal som är stressad kan också vara en risk för felmedicinering och hota patientsäkerheten. 61 procent av dem som arbetar med att ge råd om läkemedel anger att de inte har tid att ge bra rådgivning nu efter omregleringen. Bland receptarierna är det 38 procent som instämmer i att de känner oro för att recepthanteringen inte gjorts korrekt på grund av tidsbrist. Här finns alltså också något att ta tag i.

Fru talman! I den allmänna debatten låter det som att 24-timmarsregeln är det krav apoteken har på sig. De ska leverera inom 24 timmar, och först därefter är det ett problem. Vi ska dock komma ihåg att 24-timmarsregeln kom till som en undantagsregel för de fall då de inte hade medicinen på apoteket, eftersom man kom fram till att inte kräva lagerhållning på apoteken. Det förutsätts dock att de flesta mediciner som folk efterfrågar ska finnas på apoteken, för annars kan man lägga ned apoteken helt och bara ha något slags nätbeställning. Om apoteken ändå inte har medicinerna inne kan folk sitta hemma och beställa via nätet. Huvudregeln är att medicinen ska finnas på plats. Personalen ska också kunna ge råd om medicinen och reagera om de ser att det är en för stor dos som har skrivits ut eller om de ser att medicinen kan vara farlig i kombination med andra mediciner. Det uppdraget finns fortfarande. Då måste självklart huvudregeln vara att medicinen ska finnas inne. Det borde obönhörligen vara så att överskrider man 24-timmarsregeln borde man få ett saftigt vite. Sätter man i system att överskrida den bör man självklart förlora apotekstillståndet. Man borde också se över de apotek som ständigt hänvisar till 24-timmarsregeln i stället för att ha mediciner hemma. Det är inte heller okej. Huvudregeln är att man ska ha det hemma. I undantagsfall kan man tillämpa 24-timmarsregeln. En utvärdering visar att det tidigare var 2 av 100 patienter som gick hem utan att ha fått sin medicin. Nu är det 5 av 100. Det är mer än en fördubbling. Tillgängligheten som skulle bli så mycket bättre är alltså inget som patienterna, de som behöver receptbelagda mediciner och som är huvuduppdraget för apoteken, upplever.

Fru talman! Jag satt och lyssnade på debatten i mitt rum, vilket jag gör ibland när jag sitter och jobbar. Jag tänkte att jag skulle delta som astmatiker. Jag har varit kroniskt astmatisk i 25 år, och jag kan tala om hur det är att få tillgänglighet. När socialutskottet åkte till Kanada år 2000 kom vi till en liten ort utanför Edmonton som hade 15 000 invånare. Där fanns sju apotek. När jag kom hem till Laholm, som har 23 000 invånare, fanns där ett apotek. Ibland fick jag köra till Halmstad för att hämta min medicin när den behövdes. Nu finns där flera apotek, till och med i de stora köpcentrumen. Som astmatiker vet jag ofta när jag behöver medicin. Jag har framförhållning och brukar också kontakta apoteket om det är någon speciell medicin. Det finns också mycket ny medicin som inte rimligtvis kan tillhandahållas överallt. Om jag går till ett apotek som gång på gång inte servar mina behov kommer jag inte att gå dit längre, utan då går jag till ett annat apotek. Den möjligheten fanns inte innan. Vad är det viktiga? Jo, det är att öka tillgängligheten. I dag kan jag till och med handla viss enklare medicin på macken där hemma, vilket jag inte kunde förr. Alltså har tillgängligheten ökat. När det gäller speciella mediciner har man en framförhållning. Man kan inte förvänta sig att en viss speciell medicin ska finnas inne och att man ska kunna få den på första dagen. Det innebär dock inte att ansvaret är avklarat för dem som öppnar och bedriver en viktig och allmängiltig verksamhet. De har ett ansvar att tillhandahålla de mediciner som finns. Det måste dock finnas en balans mellan vad man kan förvänta sig och inte förvänta sig. I en konkurrenssituation ökar kravet på den som driver ett apotek att tillhandahålla de varor som kunderna efterfrågar. I annat fall skjuter man sig själv i foten. I diskussionen kommer man ibland med krav som är fullständigt orimliga. Vi kan inte gå in på Systembolaget och få alla viner vi vill ha. Vi kan inte få alla böcker vi vill ha på biblioteket. Vi kan inte få allt vi vill ha i något sammanhang. Vi talar om 2 av 100. Man måste se det i rätt proportioner när man talar om en fördubbling. Att ett plus ett är två blir ju 200 procent i så fall. För kroniker med olika sjukdomar är det fullt möjligt att i förtid anmäla hos sitt apotek att det ska tillhandahålla dessa mediciner. Gör apoteket inte det ska man fundera över att vända sig till ett annat apotek som sköter sig.
Fru talman! Det är några saker som kan vara viktiga att säga i detta sammanhang. Myndigheterna har ett ansvar för att säkerställa att apoteken bedriver sin verksamhet i enlighet med alla säkerhetsregler som finns. Att tillhandahålla läkemedel går inte att jämföra med att tillhandahålla cykelslangar eller bananer, utan det är särskilt viktigt. Det sker en tillsyn på tre olika nivåer. Jag säger det eftersom det här fördes resonemang som kanske vittnar om ett visst kunskapsbehov. Man kan klassificera det som avvikelse, större avvikelse och kritisk avvikelse. Är det en kritisk avvikelse förbjuds man omedelbart att bedriva verksamhet. Det har ännu inte hänt i Sverige, och vi hoppas att det aldrig ska hända. Det är alltså viktigt att det finns ett strikt regelverk och att myndigheterna följer det. Om jag som privatperson eller journalist skulle vilja ha ut listorna med tillsynsrapporter kan det hända att myndigheten säger nej. Kanske får man som Aktuellt ut maskade kopior, alltså där det som betraktas som affärshemligheter inte framgår. Man kan dock stå på sig och begära ett beslut från myndigheten som går att överklaga i en domstol som prövar saken. Det finns ett tydligt regelverk när det gäller sanktioner. När det gäller 24-timmarsregeln har vi tillsatt en utredning som kommer att leverera sitt resultat om någon månad. Man har bland annat i uppdrag att titta på hur 24-timmarsregeln fungerar och hur den bör fungera framöver. Vi hoppas kunna få ett bra förslag. Jag vet i dag inget om det förslaget, men det kommer att överlämnas. Är jag helt nöjd? Nej, det finns alltid saker som vi behöver förbättra. Om någon tycker att jag verkar hylla allt som oerhört väl fungerande kan interpellanten med flera kanske fundera lite över sin egen bild. Människor får på samma nivå som tidigare rätt läkemedel vid den tidpunkt när man efterfrågar den. Vi har dessutom en 24-timmarsregel som vi har skärpt i förhållande till hur den var innan. Jag vill därför försöka balansera detta. Jag tror att vi alla är angelägna om att vi på ett enkelt sätt ska kunna få tag på läkemedel var vi än bor i Sverige. Det finns inte ett enda nytt apotek på landsbygden, säger någon. Det måste förvåna invånarna i Insjön som har fått ett nytt apotek eller de boende i förorter till Stockholm och Södertälje som har fått apotek efter att tidigare ha haft långt och besvärligt att ta sig till apotek. Det har kommit över 300 nya apotek, och som jag sade tidigare har öppettiden ökat med i genomsnitt tio timmar per vecka, vilket underlättar för människor. Vi ska förstås jobba vidare med detta för att säkerställa att så många som möjligt ska kunna få läkemedel vid första besöket. Jag tror dock att man tar på sig något ganska stort om man säger att 100 procent alltid ska få, för det är tusentals produkter och 1 200 apotek i Sverige. Det kommer alltid att finnas det som är restnoterat. Ambitionen är dock hög.

Fru talman! Man kan konstatera att 24-timmarsregeln har blivit tuffare. Har ministern tänkt tuffa till den ytterligare? Vi har ju svart på vitt på att det har skett en försämring när det gäller tillgängligheten till medicin. Så är det, annars ljuger Reumatikerförbundet, PRO med flera, och det har jag svårt att tro. Det är de som säger att tillgängligheten har blivit sämre. Även vänner och kamrater till mig säger att det har blivit sämre. Lite självkritik kom det till slut från ministern. 24-timmarsregeln kan tuffas till och man kan titta på frågan om lagerhållning. Är man så förblindad av ideologiska skygglappar när det gäller avreglering och privatisering av apotek att man inte ser den kritik som framförs? Att värna patientsäkerheten måste väl ändå ha högsta prioritet. Man vill hellre värna företagen och deras vinster, och resultatet blir att patienter får sitta i kläm. Tillgängligheten har inte blivit bättre. Faktum är att folk måste åka runt till olika apotek. På landsbygden finns det bara ett, så där får man vänta.

Fru talman! Man kan konstatera faktum. I min egen hembygd, en förort till Laholm som heter Mellbystrand, är det 20 000-30 000 invånare på sommaren och 3 000 på vintern. Där fanns inget apotek. Det var mycket svårt för de gamla att ta sig in till apoteket i centrala Laholm för att hämta medicin. I dag kan de gå till närmaste varuhus. Där finns det ett fint nytt apotek som har i stort sett allt man behöver, eller också tar de hem det väldigt fort. De som missköter sig ska man inte vända sig till; de som sköter sig ska man vända sig till. Det är precis som med banker. Att säga att tillgängligheten inte har ökat är att tala osanning. Nu finns det många möjligheter där det tidigare bara fanns ett apoteksombud där man kunde beställa medicin som man fick flera dagar senare med bussen. Om det nu finns en riktig apoteksbutik, även om den inte har allt jag behöver av alla de tusentals läkemedel som finns, kan man vara glad att det nu bara tar 24 timmar i stället för 48 timmar. Säg inte att tillgängligheten inte har ökat. Det vore att misskreditera även de seriösa.

Fru talman! Det här är en fråga som berör många människor i deras dagliga liv. Som politiker tycker jag inte att det finns något större intresse av att inta en roll som försvarsadvokat för olika apotekskedjor. Jag tycker snarare att man som medborgarrepresentant måste peka på den verklighet som många människor upplever. Vid 17-tiden en torsdag skulle jag hämta ut ganska kvalificerad medicin som var nödvändig att få fram; det var ett något akut läge. Jag fick beskedet att man inte hade medicinen, men möjligen kunde få fram den om några dagar och att jag kunde försöka på ett annat apotek. Jag gick till ett annat apotek och fick ungefär samma besked. Det slutade med att den medicin som jag skulle hämta på torsdagen fick jag på måndag förmiddag. Apoteken hade helgöppet. Det var öppet alla dagar - torsdag, fredag, lördag, söndag och måndag. Jag fick förklaringen att läkemedelsdistributörerna har stängt över helgen. Det är något som jag inte tycker att man kan acceptera. Jag är rätt så ointresserad av arbetstiderna eller öppettiderna hos läkemedelsdistributörerna. Den här medicinen skulle fram; den var dessutom lite viktig. Man kan se att apoteken har breddat utbudet av varor, och det kan ju vara vällovligt. Men när det börjar bli många sorters juice och andra produkter som man kan köpa i dagligvarubutiker kan man undra om det är vad man hade tänkt sig med den så kallade apoteksreformen. Av personalen fick jag beskedet att 24-timmarsregeln inte fungerar och att man ofta inte kan leva upp till den. Det säger personalen, och jag måste naturligtvis tro på vad de säger. Som riksdagsledamot funderar jag naturligtvis på vad man kan göra åt det. Jag ställer en fråga till ministern och får ett svar som hänvisar till utredningen. Vi får se vad utredningen, som ska redovisas här om ett tag, säger. Helt klart är att om detta ska fungera bör man inse att det finns en hel del skavanker. Försvarsadvokatstalen för apoteksbolagen tycker jag är relativt ointressanta om personalen säger att det inte alltid funkar och jag själv upplever det. Jag skulle ha fyra olika mediciner. Tre var av det kvalificerade slaget. En var vanligt insulin. Jag skulle ha fyra tuber Humalog, och det fanns två på hela apoteket. Det är ingen ovanlig medicin. Jag har aldrig tidigare upplevt något krångel med det - utom vid ett tillfälle, och det var också efter den så kallade apoteksförändringen. Nog finns det skavanker, och nog finns det mycket att titta på. Vi politiker kanske inte ska vara försvarsadvokater utan klara ut att detta inte fungerar och att något måste göras.
Fru talman! En fråga som för protokollets skull kanske är viktig att jag svarat på i detta sammanhang beträffande Apoteket AB är att regeringen har inga planer på att avyttra det företag som staten äger. Låt mig än en gång påminna om att Apoteket AB under monopoltiden hade målet att kunderna i 96 procent av fallen omedelbart skulle få sina läkemedel. De mätningar som har gjorts talar för att vi ligger på samma nivå i dag. 24-timmarsregeln infördes i samband med omregleringen, vilket gör att det i dag är tuffare för apoteken att leverera mot den och därmed förstås också svårare att leva upp till den. Med tanke på utgångspunkten för interpellationen är det viktigt att säga att Läkemedelsverkets inspektionsenhet uppger att man inte sett att antalet felexpedieringar skulle ha ökat. Det ska vara en trygg och säker verksamhet. Man ska få rätt läkemedel. Sedan vet vi att så länge människor är inblandade kommer någon alltid någon gång att göra fel, men det ska undvikas så långt det över huvud taget är möjligt. Peter Hultqvist har ett anslag som jag gillar, nämligen att det gäller att se samhällsproblemet. Jag tycker att debatten lätt blir antingen svart eller vit. Jag hamnar naturligtvis i att jag försvarar det som jag tycker har varit fantastiska förbättringar, att vi har flera hundra apotek, att öppettiderna har ökat och det därmed är lättare för dig och mig att få tag i våra läkemedel. När det gäller bekymren ska vi givetvis ta tag i dem.